Fru talman! Lars Beckman har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att ändra nuvarande regelverk för konsumenters ansvar för delade entreprenader och i sådant fall hur. Han har också frågat om jag anser att det ger en sämre arbetsmiljö om konsumenternas arbetsmiljöansvar får tas över av byggfirmor vid delade entreprenader och om jag i så fall avser att vidta några åtgärder. Alla som arbetar i Sverige ska ha en god och säker arbetsmiljö. Ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall som i värsta fall leder till död. Kunskap om arbetsmiljö är viktigt för att minska arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. En god säkerhetskultur innebär att alla på arbetsplatsen är medvetna om de risker som finns och har både kunskap och vilja att minska dem. Mellan 2015 och 2018 ökade regeringen Arbetsmiljöverkets anslag med sammanlagt mer än 100 miljoner kronor för att myndigheten skulle kunna anställa fler inspektörer och öka närvaron på arbetsplatserna. Anslagsökningen har lett till att Arbetsmiljöverket har anställt drygt 150 nya inspektörer och till att antalet inspektioner har ökat. Under 2019 genomfördes mer än 8 000 fler inspektioner än vad som genomfördes 2015. Särskilda inspektionsinsatser har under de senaste åren gjorts inom några av de mest olycksdrabbade branscherna: bygg och anläggningsbranschen, tillverkningsindustrin, transportbranschen och bemanningsbranschen. På en byggarbetsplats är det nästan alltid flera olika företag som jobbar sida vid sida. Det betyder att arbetena nästan alltid behöver samordnas så att inte risker skapas. Det är därför det finns särskilda regler för byggarbetsplatsen, där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar. Den som låter utföra ett byggnads eller anläggningsarbete är byggherre. Byggherren har ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret handlar bland annat om att sörja för en god arbetsmiljö när byggnadsarbetena förbereds och att arbetena samordnas under utförandet så att arbetsmiljöproblem inte uppstår. Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare för utförandet och för projektering, under vissa förutsättningar skicka in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket och se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras. När en konsument beställer ett byggnadsarbete av en total eller generalentreprenör gäller särskilda regler. Det innebär att byggherrens arbetsmiljöansvar automatiskt övertas av den entreprenör som gör arbetet, om inte annat finns avtalat. Om en konsument i stället väljer att själv upphandla flera olika entreprenörer har konsumenten själv kvar arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning, och i lagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen har en ändamålsenlig uppbyggnad.
Fru talman! Låt mig först säga det självklara: Jag är helt övertygad om att jag och ministern har exakt samma uppfattning om att ingen ska skada sig på jobbet och att ingen ska dö på jobbet. Jag tycker att det finns en rimlighet i att ha ett beställaransvar och att den aktör som upphandlar någonting har ett ansvar. Det skiljer sig från till exempel kommunalrådet i Ockelbo, som i helgen lade ut följande på kommunens officiella hemsida: "När vi däremot upphandlat en aktör att driva en kommunal verksamhet lägger vi oss inte i hur den aktören rekryterar eller säger upp personal." Det synsättet kan man ha som socialdemokrat i Ockelbo, fru talman. Jag delar inte den uppfattningen. Jag är inte säker på att ministern gör det heller. Den interpellation jag har ställt handlar om när en villaägare eller någon som äger till exempel en bostadsrätt upphandlar en entreprenad för att renovera exempelvis sitt kök. Vem är då mest lämpad att ha arbetsmiljöansvaret? Jag tror att det är en av Sveriges mest välbevarade hemligheter. Precis som jag skriver i min interpellation visste inte ens Sveriges före detta statsminister, Göran Persson, att han var ansvarig för arbetsmiljön vid delad entreprenad. Interpellationen handlar alltså om vem som är bäst lämpad att ta hand om arbetsmiljöarbetet på ett säkert sätt. Vem har störst kompetens? Jag ska ge ministern fyra exempel, så ska vi se om ministern kan svara. Om du anlitar en snickarfirma, en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att samtidigt göra i ordning köket, vem står för arbetsmiljöansvaret? Om du anlitar en snickarfirma som i sin tur anlitar en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att göra i ordning köket, vem står för arbetsmiljöansvaret? Om du anlitar en snickarfirma som i sin tur anlitar en rörmokarfirma för att göra i ordning köket och samtidigt anlitar en elektrikerfirma, vem står för arbetsmiljöansvaret? Om du först anlitar snickarfirman och när snickarfirman är klar i köket anlitar rörmokarfirman och när rörmokarfirman är klar anlitar elektrikerfirman står först snickarfirman för arbetsmiljöansvaret. Vem står för de andra? Jag tror att det blev väldigt rörigt för tv-tittarna. Och jag tror att det är väldigt rörigt för villaägarna att reda ut det här. Jag vore tacksam om ministern kanske kan reda ut det. Om man tror att det är rörigt, oklart och otydligt för villaägaren som ska renovera sitt kök är det rimligt att lägga arbetsmiljöansvaret på någon av dessa firmor, som naturligtvis har god kompetens och kan det. Jag ser fram emot att ministern kan reda ut frågan i mina exempel: Vem är det som har arbetsmiljöansvaret?
Fru talman! Det är ingen tvekan om att vi behöver höja kunskapsnivån. Där håller jag verkligen med Lars Beckman. Det är ju fullständigt rörigt i de exempel som han ger här i talarstolen. Det byggs ju väldigt mycket i Sverige. Det är både stor nybyggnation av bostäder och mycket renovering av gamla fastigheter och bostäder. Det är bra. Vi behöver fler bostäder. Samtidigt är byggbranschen en av de branscher som verkligen är mest utsatta när det gäller problem med osund konkurrens och arbetsmiljöbrister. Under förra månaden gjorde Arbetsmiljöverket, Skatteverket och polisen oanmälda inspektioner vid ett sextiotal byggarbetsplatser runt om i landet hos flera olika entreprenörer. Sammantaget var det över 100 företag som kontrollerades. Resultatet var nedslående. Arbetsmiljöverket upptäckte brister i arbetsmiljön hos mer än hälften av de företag som kontrollerades, och övriga myndigheter upptäckte omfattande brister. Totalt 110 arbetsmiljöbrister upptäcktes. Detta är alltså ett reellt problem. Fler än vart tionde företag som kontrollerades fick stänga delar eller hela sin verksamhet därför att bristerna var så allvarliga att det fanns risk för liv och hälsa. Polisen kontrollerade cirka 200 personer och upptäckte minst 25 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige. Nära 40 procent av de företag som Skatteverket kontrollerade hade brister i personalliggaren. Dessa kontroller visar på behovet av att fortsätta prioritera arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten, något som den här regeringen också valt att prioritera högt. Snart har över 5 000 myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet genomförts inom ramen för detta regeringsuppdrag. Under förra veckan träffade jag också tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson arbetsmarknadens parter och de närmast berörda myndigheterna för att diskutera vilka ytterligare insatser som vi ser behov av framöver. Det finns en bred samsyn bland alla parter om att kontroller riktade mot arbetslivskriminalitet behöver bli fler och att ett större fokus behöver läggas just på att höja kunskapsnivån bland beställarna, det vill säga konsumenternas arbetsmiljöansvar, som ju Lars Beckman tar upp här. De samverkande myndigheterna har därför getts i uppdrag att genomföra en informationsinsats i syfte att öka allmänhetens kunskap om vilket ansvar vi har som konsumenter och beställare. Ökad kunskap hos allmänheten om sambandet mellan till exempel låga priser och risken för bristfällig arbetsmiljö kan vara en del i att minska efterfrågan på varor och tjänster som bidrar till arbetslivskriminalitet.
Fru talman! Arbetslivskriminalitet har jag och ministern diskuterat i en annan interpellationsdebatt. Vi är helt överens om att det är helt oanständigt och ren människohandel i vissa fall. Men den här interpellationen handlar inte om det. Den handlar om vad som är det effektivaste sättet att förbättra arbetsmiljöansvaret när någon till exempel renoverar sitt kök. Jag ska ta mina exempel igen, så ska vi reda ut detta. Jag hoppas att jag har rätt nu. Om du anlitar en snickerifirma, en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att samtidigt göra i ordning köket är det du själv som står som arbetsmiljöansvarig. Om du som villaägare går in på Ikea och beställer ett kök och sedan anlitar tre olika entreprenörer, vilket är ganska vanligt, är det alltså du som villaägare som står för arbetsmiljöansvaret. Om du anlitar en snickerifirma som i sin tur anlitar en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att göra i ordning köket är det snickarfirman som står för arbetsmiljöansvaret. Om du anlitar en snickerifirma som i sin tur anlitar en rörmokarfirma för att göra i ordning köket och du samtidigt själv anlitar en elektrikerfirma är det du som står för arbetsmiljöansvaret. Om du först anlitar snickarfirman, och när snickarfirman är klar i köket anlitar du rörmokarfirman, och när rörmokarfirman är klar anlitar du elektrikerfirman - då är det först snickarfirman, därefter rörmokarfirman och till sist elektrikerfirman som har arbetsmiljöansvaret. Jag tror att det är uppenbart för alla att detta är mer än krångligt. Framför allt gynnar det inte arbetsmiljön. Arbetsmiljön kan ju inte rimligtvis gynnas av att Lars Beckman, som inte kan något om eljobb eller rörmokeri, ska vara arbetsmiljöansvarig. Jag tror att många förstår att det är bättre att den som driver vvs-företaget eller elfirman är ansvarig än att Lars Beckman är det. Visserligen är min bästa kompis rörmokare, så jag skulle möjligen kunna fråga honom och be om olika föreskrifter, men de flesta kanske inte är kompis med en rörmokare. För att förbättra arbetsmiljöansvaret vore det alltså bra om man gjorde tydligt och klart att det i det här fallet inte är villaägaren som ska vara arbetsmiljöansvarig utan rimligtvis de företag vars anställda jobbar där. Jag kan inte se någon som helst fördel med att jag, Lars Beckman, som inte är elektriker eller rörmokare, är ansvarig för arbetsmiljön om jag renoverar mitt kök. Jag ser ingen som helst fördel med det. Tvärtom vore det sannolikt bättre för arbetsmiljön om de professionella, som kan jobben, är ansvariga. Jag skulle därför vilja fråga ministern vilka fördelar det finns med att till exempel Lars Beckman, som inte kan något om el, vvs eller arbete på hög höjd - jag kan inget om hantverk; jag har verkligen tummen mitt i handen - ska vara arbetsmiljöansvarig om jag bygger om mitt kök, jämfört med om ett professionellt företag ska vara ansvarigt.
Fru talman! Jag tror att det är fler än Lars Beckman som behöver kunskap om vad man har för ansvar både som konsument och beställare. Detta är förstås väldigt viktiga frågor, och det är också därför som regeringen har valt att ge i uppdrag åt våra myndigheter att genomföra en informationsinsats, så att vi kan öka kunskapen hos allmänheten om de här frågorna. Fru talman! Som konsumenter har vi en helt avgörande roll också för att städa bort arbetslivskriminaliteten, som vi också talar om här. Om biltvätten, klippningen och däckbytet kostar under 100 kronor eller om firman som byter ut dina fönster enbart tar kontanter ska det ringa lite varningsklockor. Då är det förmodligen för billigt för att vara sjyst. Då behöver vi välja bort dessa företag, varor och tjänster. Det är väldigt viktigt. Här har vi en stor möjlighet att påverka som konsumenter, men kunskapen är förstås helt avgörande. När vi inte har information och kunskap och inte är medvetna om riskerna finns det en fara för att vi är med och betalar för den organiserade brottsligheten i Sverige eller för att människor som bor och arbetar här har sämre lön, villkor och arbetsmiljö än vad de har rätt till. Regeringen har kraftigt ökat medlen till de myndigheter som särskilt bekämpar arbetslivskriminalitet och gjort kontroller i riskutsatta branscher. Men trots alla dessa åtgärder kommer vi aldrig att kunna kontrollera bort arbetslivskriminaliteten så länge det finns en efterfrågan och en acceptans. Då är det viktigt hur vi som konsumenter agerar, och vi har också ett ansvar. Så länge som vi konsumenter tittar bort och tänker att vi inte har ansvar för killen eller tjejen som går på taket där hemma där det saknas skyddsräcken kan den osunda konkurrensen fortsätta att växa. Företag som har en bristfällig arbetsmiljö kan fortsätta att konkurrera ut seriösa företag, och fler arbetstagare riskerar att fara illa. Så ska vi såklart inte ha det.
Fru talman! Jag vet inte om ministern och jag är inne i samma debatt. Vi är alltså helt överens om detta med arbetslivskriminalitet. Jag har själv kallat ministern till Sveriges riksdag för att jag tycker att regeringen gör för lite och att oseriösa företag konkurreras ut. Precis som ministern säger är det vi konsumenter som har ett stort ansvar för att se till att vi inte tvättar bilen för 49 kronor, klipper oss för 39 kronor eller vad det nu kan finnas för skräckexempel. Men den här interpellationen handlar inte om det. Den handlar om vem som bäst tar arbetsmiljöansvar vid en delad entreprenad. Det är bara detta som interpellationen handlar om. Jag kan gärna kalla ministern fler gånger, så kan vi fortsätta debattera att regeringen gör alldeles för lite när det gäller arbetslivskriminalitet. Det finns förskräckliga exempel på det. Här handlar det alltså till exempel om när en villaägare köper sitt kök på Ikea och anlitar en elektriker, en rörmokare och en snickare. Medvetenheten hos villaägarna om att det då är de själva som har arbetsmiljöansvaret tror jag är oerhört låg. Jag tror att det skulle gynna arbetsmiljön att det företag som kommer hem, till exempel vvs-företaget, har arbetsmiljöansvaret. Exakt hur man då ska formulera lagstiftningen får naturligtvis regeringen ta fram förslag på. Men som jag uppfattar ministern tänker man inte göra någonting åt frågan, vilket gör att vi riskerar att fortsatt ha en sämre arbetsmiljö och ett sämre arbetsmiljöansvar än om de som är mest kompetenta och kunniga faktiskt tar det ansvar som de är både utbildade för och kunniga i.
Fru talman! Som sagt har vi gett ett uppdrag till våra myndigheter att öka informationsinsatserna när det gäller konsumenternas ansvar och beställaransvar. Det här är väldigt viktiga frågor. Jag vill i sammanhanget nämna att jag i den arbetsmiljöstrategi som jag kunde presentera från regeringen i februari i år pekade ut frågan om rådighetsansvar. Det ska inte råda någon tvekan om vem det är som har arbetsmiljöansvaret, oavsett om vi jobbar hemma vid köksbordet eller via en plattform. Det här är såklart viktiga frågor. Jag vill också säga att vi aldrig har haft så kraftfulla insatser mot arbetslivskriminalitet som i dag. Vi har aldrig mobiliserat kraften på det sätt som vi gör i dag. Det handlar om att vi har stora problem med en växande arbetslivskriminalitet. Det är inte alltid man får höra moderater oroa sig för arbetsmiljön för arbetstagarna och deras trygghet på jobbet. Vinsten brukar vara överordnad den frågan. Jag vill verkligen välkomna Lars Beckmans engagemang i de här frågorna. Detta är väldigt viktigt. Som sagt behöver vi se till att kunskapen ökar hos konsumenter som beställare.